Herr talman! Förvaltningskontoret har inte haft någon lätt uppgift. Det har haft uppgiften att söka projektera för det kommande riksdagshuset utan att riksdagen ännu har tagit definitiv ståndpunkt till hur författningsfrågan skall lösas. Vi måste ju alla säga att det är och måste vara en bakvänd ordning att projektera hus, innan man har bestämt hur innehållet skall vara. Det är inte förvaltningskontorets fel att den situationen har inträffat, men det gör inte arbetsuppgiften för förvaltningskontoret lättare. Frågor som kommit upp innan det definitiva riksdagshuset kan vara färdigt, har föranlett förvaltningskontoret att ta upp frågan om ett provisorium. Så långt jag förstår gäller den hemställan, som man nu gör om att få pengar till projekteringskostnader för ett nybygge på övre Östermalm, projekteringsarbeten som redan påbörjades i oktober förra året. Riksdagen är ungefär ett halvt år efter med pengarna. Det är som att slänga in jästen efter degen. Vi vet också att det definitiva förslaget enligt de skriftliga uppgifter vi fått skall vara klart vid månadsskiftet mars—april, men det är möjligt att det blivit något försenat. Det hade naturligtvis varit lättare att bedöma provisoriet mot bakgrunden av förslaget till en definitiv lösning, ett förslag som nu befinner sig under tryckning. Också på denna punkt har vi råkat i en situation där vi måste handla i något bakvänd ordning. Det föreliggande förslaget innebär att riksdagen skall ligga där borta på öÖstermalm under en provisorietid som — om den omfattar en rivning och en nybyggnad på den nuvarande tomten — berör praktiskt taget hela 1970-talet, från och med ett eventuellt införande av ett nytt parlamentariskt system 1971. Dessa lokaler på Östermalm är ju till största delen tänkta för statlig förvaltning. På den tomt där de gamla kaserngårdarna står skulle det byggas ett hus som skall rymma 2 000 å 3 000 ämbetsmän. I det huset skulle riksdagen kunna få lokaler genom att en gård överbyggs. Vidare skulle riksdagen disponera en del av ämbetslokalerna, som efter riksdagens avflyttning skulle kunna användas för det först tänkta ändamålet. Projekteringen är i gång; den är såvitt jag förstår praktiskt taget färdig. En annan projektering pågår också, utan att vi behöver satsa pengar på den — åtminstone inte för närvarande. Det gäller den projektering som avser provisoriska lokaler för riksdagen vid Sergels torg. Här har Stockholms stad börjat projekteringen och kommer att driva den nu under våren för att sedan ställa sina funderingar och resultat till riksdagens förfogande för bedömning. Vi kan alltså säga att vi i själva verket är förbigångna av händelsernas utveckling. Vad vi än gör, är projekteringen till största delen färdig. Det gäller bara att betala. Det är mera fråga om en symbolisk handling då vi i dag diskuterar om några hundra tusen kronor i projekteringskostnader. Men detta är ändå inledningen till en diskussion som vi i olika former kommer att ha denna vår, en diskussion om definitiva lokaler för riksdagen liksom också om riksdagens framtida arbetsformer. Det gäller att på detta stadium, såsom förvaltningskontoret fattat uppgiften, tänka sig en riksdag med 350 ledamöter. Jag hoppas att vi inte, om det blir ett enkammarsystem, får ett så stort antal ledamöter, ty jag tror inte att detta skulle vara bra för riksdagen. Jag erinrar mig ett tillfälle när statsministern förklarade att det gäller att inte öka antalet statsråd för mycket, ty regeringen blir då inte handlingskraftig emedan det uppstår gruppbildningar inom den. Likadant blir naturligtvis förhållandet med parlamentet. Ett parlament med en kammare på 350 ledamöter skulle inte, såvitt jag förstår, leda till att vi får t.ex. fem dagars remissdebatt, som skulle vara fallet om vi lägger ihop första och andra kammarens debattid. Det skulle bli nödvändigt att införa restriktioner, varvid de som står partistyrelserna nära får längre tid för att tala, medan de övriga väl får nöja sig med repliker på tre å fem minuter. Redan nu finns det alltför många sådana klassificeringar i vårt parlament, och vi bör undvika system som onekligen leder till antidemokratiska för hållanden i parlamentet. Därför gillar jag inte tanken på ett stort parlament, utan jag vill nedbringa antalet ledamöter. När vi nu har lokalfrågorna uppe till behandling vänder jag mig mot den projektering som gäller provisoriet på Östermalm. Jag anser att vi bör kunna vara kvar här i huset och i denna lokal. Kostnadssynpunkterna är kanske inte avgörande, men det rör sig ändå om en kostnad på ett par hundra miljoner, om vi skall flytta härifrån, riva huset, bo provisoriskt och sedan komma tillbaka i ett nytt riksdagshus. Jag anser att vi med betydligt enklare medel skulle kunna inreda denna lokal på sådant sätt att den kan rymma 300 ledamöter eller flera. Detta är inte något löst antagande. En utredning, där talman Thapper var ordförande, har visat att vi skulle kunna ordna det på det sättet. Det framgår av bilaga 7 till betänkandet om arbetsformerna för en enkammarriksdag. Vi kan räkna med att utan större förändringar ta in 336 ledamöter i denna lokal, eventuellt med utflyttning av en vägg någon decimeter. Vill vi sedan därutöver flytta någon av väggarna som vetter mot telefonhytterna, så kan vi ta in ytterligare 12 ledamöter och alltså få 348 platser. Det visar ett arkitektförslag framlagt den 22 maj 1964. Vi kan alltså på goda grunder anta att man skulle kunna bereda plats för 300—330 ledamöter i denna lokal utan några yttre ombyggnadsarbeten, endast med en ombyggnad invändigt som kan göras med hjälp av en inredningsarkitekt och några snickerifirmor i Småland, Värmland eller någon annanstans. Det tycker jag räcker. Jag gillar inte förslaget att under en längre tid hysa in riksdagen i en byggnad långt borta på Östermalm. Där är trafikförbindelserna dåliga — bortsett från tunnelbanan — och vi kommer långt bort från den centrala förvaltningen och regeringskvarteren. Det tycker jag inte är någon ändamålsenlig lösning, och därför har jag yrkat avslag på projekteringsförslaget i fråga om Ööstermalmsalternativet. När vi diskuterar författningsfrågan finns det, hur vi än ställer oss, möjligheter att göra sådana ändringar i detta förslag, att riksdagens nuvarande lokaler kan användas utan alltför omfattande utbyggnader. Därför har jag yrkat avslag på framställningen från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor. Herr talman! Jag hemställer till kammaren att avslå denna framställning.
Herr talman! Herr Hagnell har här tagit upp en sakdiskussion i en fråga som vi enligt förvaltningskontorets styrelse skall ta ställning till först sedan grundlagsreformen har beslutats. Om vi i dag skulle följa herr Hagnell och med utgångspunkt från hans önskningar om hur riksdagen skall vara sammansatt dröjer med alla andra åtgärder och sedan riksdagen ändå godkänner den proposition som nu behandlas i konstitutionsutskottet, hur går det då, herr Hagnell? Vad som nu sker är uteslutande förberedande åtgärder. Man har utgått från att det är ganska sannolikt att riksdagen godkänner den proposition som framlagts, och då befinner vi oss i tidsnöd. Det är nödvändigt att lösa lokalfrågorna. Vi skall väl ändå inte ha det som i engelska parlamentet, där bara en liten del av ledamöterna har en bänk att sitta i och resten får försöka hitta en ståplats bäst de kan. Det kan också bli resultatet av ett genomförande av herr Hagnells idéer i dag.
Herr talman! Detta uttalande av förvaltningskontorets = styrelseordförande visar hur man från förvaltningskontoret varit tvungen att lägga fram förslag under förutsättning att riksdagen skall godkänna propositioner, som inte ens var presenterade i höstas. Det är möjligt att man kan göra en sannolikhetsbedömning av var det hela kan sluta — det må var och en ha sin uppfattning om — men jag menar att vi inte heller skulle sitta i sjön om vi avvisade projektet på övre Östermalm. Då skulle vi kunna göra en sådan mindre ändring i den nu föreliggande propositionen att riksdagen får ett något lägre antal ledamöter, som kan beredas plats i den nuvarande lokalen. Så viktiga är inte dessa tjugo eller sexton ledamöter som blir över, att vi för deras skull behöver kasta oss in i en tvåhundramiljonersaffär. Om vi inte har några andra lokalalternativ — så pass dåligt som lokalfrågorna är förberedda och så kort tid som anslagits för deras lösning — kan vi ändå vara kvar i våra nuvarande lokaler i detta hus, och det är ingen otillfredsställande lösning. Det är därför jag går emot förslaget om östermalmsprojektet.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att vi kan lösa lokalfrågan inom detta hus, om vi anpassar antalet ledamöter till det utrymme som finns inom dess väggar. Men propositionens ordning är inte sådan, herr Hagnell, och därest propositionen bifalles befinner vi oss i en helt annan situation.
Herr talman! Det är ett mycket otillfredsställande arbetssätt för riksdagen att tvingas utgå enbart från förutsättningar. Hur hade det varit om vi hade utgått från en viss förutsättning när vi diskuterade hyrespropositionen i höstas? Var hade herr Lindholm då stått i dag?
Herr talman! Denna diskussion har visat hur svårt det är att komma till rätta med de frågor det här gäller, och när man ser svårigheterna måste man erkänna att förvaltningskontoret har lyckats väl. Jag tycker att herr Lundberg inledde diskussionen med att vara ganska orättvis. Han ville förebrå förvaltningskontoret för att man där tog hänsyn till att vi förmodligen kommer att få en större kammare än den vi nu sitter i, och herr Hagnell har fullföljt denna diskussion. Tydligt är dock att förvaltningskontoret som en realitet måste utgå från att det har uttalats en majoritetsönskan att den nya kammaren skall bestå av 350 ledamöter. Att det sedan finns skäl till sakliga invändningar mot detta, är jag den förste att hålla med om, men förvaltningskontoret kan inte vara rätt forum för att driva den diskussionen. Orättvis var herr Lundberg också när han visade ritningarna och visserligen berömde dessa för att vara vackra men sade att de inte var beställda. En sådan beställning föreligger, vilket finns redovisat på s. 8 i förevarande utlåtande, där det heter: »På hemställan av bankoutskottet beslöt 1967 års riksdag under dess vårsession att bemyndiga styrelsen för riksdagens förvaltningskontor att föranstalta om en utredning av riksdagens lokalfrågor». Denna beställning har effektuerats bland annat i form av en preliminär undersökning av de möjligheter som skulle kunna erbjudas i kvarteret Garnisonen. Jag är också på denna punkt beredd att hålla med herr Lundberg om att detta i och för sig inte är någon tilltalande lösning. Jag tror att trafikproblemen blir mycket besvärande med den kommunikation som måste förekomma mellan regeringsbyggnader, departement och riksdagslokalerna enligt östermalmsalternativet. Detta leder mig dock inte till det resultatet att man bör säga nej till en fortsatt utredning. Det är så stora pengar som står på spel att det är allt skäl att erinra om det gamla talesättet att det är bäst att mäta två gånger och klippa en gång. Här bör vi få en ordentlig vägledning, som visar vad det ena och det andra projektet kostar. — Det är kanske värt att notera att projektet Sergels torg, som herr Lundberg är beredd att gå in för utan konkurrerande anbud så att säga, tycks komma att kosta ungefär 50 procent mer per år än projektet Garnisonen. Den betydligt ökade kostnaden får naturligtvis vägas mot de nackdelar som kan vara förbundna med Garnisonen — och en klar möjlighet att bedöma fördelarna och väga dem mot nackdelarna får man väl först när en mera detaljerad utredning föreligger. Herr Hagnell menar att det mesta i den här vägen redan är gjort. Det ligger kanske något i hans förmodan, men i så fall finns det väl ännu mindre skäl att säga nej till en utredning som gör det möjligt för oss att nå fram till det slutliga målet.

Herr talman! Detta har delvis sagts av tidigare talare — av herr Lindholm, av herr Ekström i Iggesund och av herr Ullsten. Jag har härutöver att säga några ord om reservationen 2 vid utskottets hemställan under C. Den inför ytterligare komplikationer i den redan komplicerade bilden — det skall erkännas. Men vi som reserverat oss har ändå inte velat avstå från att aktualisera tanken, att riksdagen skulle kunan klara provisorietiden genom att en tillfällig plenisal uppfördes på riksdagshusplanen, och möjligen att den definitiva plenisalen byggdes på det område där riksbanken nu ligger. Denna tanke svävar inte så helt i det blå som utskotts majoriteten vill göra gällande. Den går tillbaka på en formulering av byggnadsstyrelsen, som står att läsa på s. 21 i utskottsutlåtandet.

Herr talman! Det är kanske inte så mycket mera att resonera om. Men jag vill framhålla att vi skall akta oss för att få en ny Ebberöds bank — det räcker med de miniatyrer därvidlag som redan finns. Herr Regnéll talar om en utredning.

Hyreskostnaden kan ju komma att ligga var som helst mellan 3 och 9 miljoner kronor men jag ställer också frågan: Vad kostar resor, administration m.m. om riksdagen flyttas på det sätt som här förutsättes? Det var väl närmast det man skulle ha utrett. Jag har ingenting emot att man talar om den nya kammaren och de 350 1edamöterna. Men talman Thapper sade 1964 att i den här plenisalen kan det få plats 348 ledamöter och jag frågor mig därför: Är det omöjligt att stuva in två till? Kostnaden för en nybyggnad blir mellan 200 och 300 miljoner kronor, minst. Ja, vi vet hur det går och hur kostnaderna växer. Och om man försöker räk na ut räntor och andra kostnader i sammanhanget får man fram en hyra som är ganska skrämmande. Jag ställer frågan: Varför skall vi inte befria det fina kontoret vi har skapat här i huset från att syssla med saker som Stockholms stad troligen kan göra både billigare och bättre? Tydligen skall vi nu förlägga riksdagshuset på ett sådant sätt att alla människor skall få det besvärligt och tänka ganska illa om dem som planerade och beslutade i detta sammanhang. När herr vice talmannen framlade ett projekt om att förlägga riksdagen till ett skepp, så var det gamla historiska minnen som dök upp. För min del har jag varit med om att få till stånd naturvårdsverk m.m. och anser att vi skall bygga ut reningsanläggningar på ett riktigt sätt. Jag tror inte att vi skulle kunna fullfölja riktlinjerna för naturvård, renare vatten och luft genom att förlägga riksdagen till ett skepp i Strömmen utan möjligheter till reningsverk. Det förefaller mig som om det förslaget har framförts i ironisk mening. Herr talman! Om jag har gått ut hårt i detta sammanhang så beror det därpå att jag vet att sedan ett ärende lagts på riksdagens bord och behandlats av ett utskott är det nästan hopplöst att få en ändring till stånd. Det brukar vara så och kanske det blir likadant i dag. Jag vill dock inte medverka till att riksdagen förläggs till kvarteret Garnisonen och därför har jag yrkat bifall till reservationen av herr Hagnell. Jag hoppas att det skall bli en sådan opinionsyttring att vi slipper godta en förläggning av riksdagen till Östermalm. Skall vi flytta ur detta hus och bygga nytt måste vi se till att det nya huset får en sådan placering och utformning att det inte röner samma öde som det gamla huset — även om det mesta av det som sägs inte är berättigat. Vi måste få ett riksdagshus som är annorlunda.

Herr talman! Herr Lundbergs senaste anförande var fyllt av retoriska frågor och frågor som han ställde till sig själv. Det visar hur mycket som är outrett, exempelvis sådana triviala ting som möjligheterna till avlopp om Caronia ankrade upp på Strömmen. Förvaltningskontoret har förhört sig hos stadens kommunala myndigheter om möjligheterna att ansluta en mera permanent placerad båt till avloppsnätet. En sådan fråga måste naturligtvis utredas. Mera väsentliga frågor, med snudd på grundlag, aktualiseras också. Allt detta visar att utredningar verkligen vill till. Jag tror att många skulle uppskatta att efter en ombyggnad flytta tillbaka till detta hus, så att vi inte på längre sikt behövde vistas i en miljö, präglad av modern kontorsutformning, utan finge återvända hit och minnas de år när herr Lundberg stod i talarstolen och skänkte färg åt debatterna. För att detta skall kunna realiseras måste vi dock under en övergångstid arbeta i en provisorisk byggnad. Den övergångstiden kan måhända bli kortare om man kan återvända till ett ombyggt riksdagshus — det som vi har nu — men ett provisorium behövs i alla fall. Bland de provisorier som erbjuds finns kvarteret Garnisonen. Att utreda den möjligheten ter sig därför rimligt. Jag anser att utskottets tillstyrkande av förvaltningskontorets förslag är mycket väl underbyggt.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Regnéll, att om man här ställer retoriska frågor eller frågor till sig själv, så är detta självklart beroende på att varken utredningen eller förslaget innehåller någonting som man kan ta fasta på. Då måste man ju försöka resonera sig fram till vissa antaganden. om behovet av reningsverk från denna vill jag säga att jag undrar, om någon skulle vilja bada i det vatten som »renat» släpps ut från detta eller de flesta andra reningsverk — med undantag möjligen för det reningsverk som nu har tillkommit i Västmanland. Man kan naturligtvis alltid pumpa förorenat vatten upp och ned igen, men om detta innebär någon rening av vattnet är en annan sak.

Herr talman! I den motion som nu behandlas har föreslagits en översyn av vårt försäkringsväsende. Frågan har aktualiserats gång efter annan i riksdagen, och när nu Tage Johansson i medkammaren och jag återkommer med en motion, sker detta därför att trygghetsfrågorna är det väsentligaste för oss. Dessutom är som vi säger i motionen flera av dessa verksamheter samhällets angelägenheter. Det synes därför vara riktigt både ur allmän medborgerlig synpunkt och ur samhällsekonomisk synvinkel att de bör omhändertas av samhälleliga organ. Ur medborgarnas synpunkt är trygghetsfrågorna av utomordentligt stor betydelse. Detta har ju också tagit sig uttryck under senare år i en effektiv förbättring av socialförsäkringarna. Genomförandet av socialbalken, som riksdagen beslutade om och som trädde i kraft 1963, var kronan på verket. Ingenting är emellertid så bra att det inte kan förbättras. Socialbalken faller under samma utvecklingens lag och kan därför behöva kompletteras. I utskottsutlåtandet heter det: »Ett av motionärernas förslag — vilket dock inte kommer till tydligt uttryck i deras hemställan — är att socialförsäkringen skall byggas ut så att den även kommer att omfatta en obligatorisk livförsäkring, täckande det behov som nu i stor utsträckning tillgodoses genom tjänstegrupplivförsäkring eller annan grupplivförsäkring.» Vi motionärer har som exempel på vad som skall utredas bl a. pekat på möjligheterna att inom socialförsäkringarnas ram ordna en gruppliveller livförsäkring för alla medborgare. Vi menar också att man genom en sådan reform skulle kunna öka tryggheten för alla medborgare och att man skulle kunna få en försäkring med låg admi nistrationskostnad, eftersom den administrativa apparaten redan finns uppbyggd och där försäljningskostnaderna uteblir. För övrigt kan det väl knappast talas om förslag från motionärerna, utan snarare om vissa tankegångar, vilka ingalunda utgör några konkreta förslag utan fastmer en argumentering för nödvändigheten av en kartläggning av den försöksverksamhet som ligger utanför den allmänna socialförsäkringens ram. År 1967 prövade man frågan, och riksdagen beslöt att hos Kungl. Maj:t begära en utredning rörande allmän begravningshjälp. Hade det då inte varit motiverat att samtidigt genomföra en kartläggning av livförsäkringsskyddet, eftersom en allmän försäkring för begravningshjälp endast täcker en bråkdel av de kostnader som uppstår vid dödsfall? Utskottet har tidigare — liksom denna gång — ifrågasatt samhällets möjligheter att klara ett erforderligt försäkringsskydd för medborgarna och menat att det bör finnas olika privata bolag, som i konkurrens med varandra försöker sälja försäkringar. Mig förefaller det nog både rimligt och naturligt att samhället erbjuder medborgarna ett grundläggande försäkringsskydd och att detta organiseras genom den försäkringsorganisation som samhället redan har uppbyggd. Här kan man givetvis ha olika meningar och olika värderingar. Att vi från samhällets sida kunnat ordna försäkringsfrågor på ett både billigt och bra sätt, saknas annars inte exempel på. För mig är detta en praktisk angelägenhet. Om vi menar att alla bör ha ett försäkringsskydd — låt oss säga i form av livförsäkring eller annan försäkring — då bör vi från samhällets sida lösa denna liksom andra trygghetsfrågor. Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt vår framställning om en utredning och kartläggning av berörda frågor. Jag tänker på sådana grunder inte yrka bifall till motionen. Som motionär är jag optimistisk nog att tro att dessa frågor skall lösas så småningom, och det ges ju också tillfälle att återkomma.

Herr talman! Jag har varit med om att yrka avslag på denna framställning från förvaltningskontoret. Jag vill redan från början säga, att detta för mig inte är en fråga om person, ty mig veterligt känner jag inte den person det gäller. Däremot är detta för mig en principfråga och en praktisk-ekonomisk fråga i nuvarande situation. Vi har under många år talat om att vi borde försöka åstadkomma en löneoch inkomstutjämning. I detta sammanhang frågar man sig, om det bara är i teorin som man har en vilja att åstadkomma en inkomstutjämning mellan lågoch högavlönade.

Såvitt jag kan förstå har den personen enligt förvaltningskontorets uppfattning en så låg lön, att han inte kan klara sig. Jag måste ställa mig frå gan, om förvaltningskontoret kommer att föreslå samma löneuppflyttning för de lågavlönade i detta hus. Och kommer riksdagen att rekommendera låglönegrupperna — i varje fall inom stat, landsting och kommuner — att ta detta som riktmärke i de kommande lönerörelserna? Det är en mycket underlig framställning som har kommit. Det förefaller som om en löneminister på ett helt annat sätt bedömer möjligheterna att betala ut löner när han fått en annan befattning. Jag tror att det är ganska äventyrligt att slå in på dessa banor. Vi har låglönegrupper i detta land som tvingas att leva under förhållanden, där det är ganska besvärligt att klara det dagliga brödet. Jag kan inte förstå att ett riksdagens eget verk nu kan göra en sådan här framställning. Om riksdagen bifaller den, måste riksdagen samtidigt se till att låglönegrupperna inom stat, landsting och kommun försvinner fortast möjligt. Jag skulle tro att någon i detta hus fortfarande har lönegrad under 16. Jag förutsätter att det kommer att rättas till efter det beslut som man vill att riksdagen nu skall fatta. Men det kan tänkas att det kommer att finnas någon kvar som får lov att leva på den svältlönen. Samma sak gäller inom landsting och kommuner. Där finns låglönegrupper kvar, och det är ganska anmärkningsvärt att vi inte har gjort något åt det. Varför gör vi inte det?

Under sådana förhållanden kan jag inte tycka så synd om en människa som har en tjänst som ger över 7.000 kronor i månaden, att jag tycker att han skulle få företrädesrätt till eller ha större behov av lönehöjning än andra. Herr talman! Jag behöver inte säga mer i denna fråga. Jag ber att få yrka avslag på förslaget och bifall till reservationen som företräder de synpunkter jag har framfört i min motion.

Herr talman! Eftersom det, dess värre skulle jag vilja säga, är riksdagens angelägenhet att avgöra denna lönefråga och eftersom jag har en mycket bestämd uppfattning i sak, känner jag mig mer eller mindre tvingad att säga ett par ord även om jag helst skulle vilja slippa med hänsyn till frågans karaktär. Jag vill emellertid från början slå fast — och jag gör det med skärpa — att jag bortser från alla personliga värderingar i denna sak. För undvikande av eventuella missförstånd vill jag dock avge ett enda värdeomdöme. Det enda som skulle kunna få mig att gå med på detta lönekrav är de kvalifikationer som den nuvarande chefen för förvaltningskontoret har. Men nu gäller denna fråga inte bara förvaltningskontoret, utan indirekt gäller den riksdagens samtliga högsta tjänster. De nuvarande innehavarna av dessa tjänster är ju inte eviga. Innehavarna kommer att växla från tid till annan. Därför gäller lönesättningen i princip tjänsten som sådan och inte personerna.

Riksdagen bör alltså befrias från denna uppgift enligt min mening, och den bör befrias från att bestämma riksdagsledamöternas egna arvoden. Låt annan myndighet eller någon annan organisation efter vanligt förhandlingsmönster bestämma dessa lönefrågor. Med den nu anförda motiveringen vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet har vid sin behandling av denna framställning till en början anslutit sig till framställningen och kommer med motivering härför efteråt, vilket kanske är litet egendomligt. Utskottet påpekar till en början att förslaget avser »en vid tjänstens inrättande förutsedd justering av lönegradsplaceringen med hänsyn tagen till löneställningen för andra jämförliga tjänster». Jag har inte undersökt vad som på sin tid stod i det sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets utlåtande, men jag har läst förvaltningskontorets framställning. Där står nämligen ingenting om »lönegradsplacering». Det står där att behov torde kunna förutses uppkomma av att anpassa lönen för direktören till löneutvecklingen i övrigt för jämförliga tjänstemän. Framställningen är alltså inte riktigt korrekt citerad, vilket kan ha sin betydelse vid diskussionen i denna fråga. När man nu skall jämföra med lönen för andra tjänstemän, ligger det väl närmast till hands, att man jämför med de löner som chefstjänstemännen på den politiska sidan, kamrarnas sekreterare, fick något halvår senare efter förhandlingar. Den jämförelsen avvisar emellertid utskottet och säger, att det finns ingen anledning att jämföra just med dem. Sedan påstår utskottet att motionärerna har förbisett, att kammarsekreterarna har ett arvode utöver lönegradslönen. Det har vi inte förbisett på något sätt.

Det finns goda skäl att hänvisa till det. Det är naturligtvis en tacksam uppgift att rensa upp i denna föråldrade organisation, och vi kan väl alla, utan att flertalet av oss har haft någon personlig beröring med den nuvarande innehavaren av tjänsten, intyga att han har utfört ett mycket gott arbete. Vidare skulle jag vilja göra några kommentarer till förvaltningskontorets yttrande över motionerna. Där sägs det att förvaltningskontorets ställning är oberoende av om riksdagen består av en eller två kammare. Med anledning därav skulle jag vilja påpeka vad som sades av det sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet, när frågan om förvaltningskontoret behandlades. Jag kan här citera några rader: »Utredningens förslag framstår för utskottet som praktiska och realistiska. Det synes knappast möjligt att inom ramen för gällande grundlagar åstadkomma en bättre konstruktion av det nya förvaltningsorganet. En annan sak är, att en grundlagsreglering av dettas ställ ning och befogenheter i förhållande till övriga organ inom riksdagen och dess förvaltning sannolikt skulle innebära en förstärkning. En särskild fördel är å andra sidan att en sådan grundlagsreglering, om det nu föreliggande förslaget genomföres, kan övervägas år 1968 mot bakgrunden av halvtannat års praktisk erfarenhet.» Här förutsätter man alltså att förvaltningskontorets uppgifter skall omprövas, men förvaltningskontoret säger självt, att det fungerar oberoende av om det är en eller två kammare. Det tycker jag är ganska egendomligt. Vidare sägs det att frågan om kammarsekreteraren eller direktören för förvaltningskontoret skall vara riksdagens främsta tiänsteman är ointressant. Ärade kammarledamöter! Det är lika intressant som frågan om förvaltningskontorets styrelse eller talmanskonferensen är riksdagens främsta organ utåt och inåt. I den motion jag talar för, II:951, har vi framhållit att den politiska verksamheten i riksdagen måste vara kärnan i riksdagens arbete och att det naturligtvis behövs drägliga arbetsförhållanden. Vi är glada att sådana åstadkommes. När uppgifterna värderas måste vi som riksdagsmän anse den politiska uppgiften vara den främsta och ramen såsom en hjälp att utföra denna uppgift. Vi har inte i så hög grad gått in på detaljer utan bara antytt detta men har framhållit, att för den nära förestående omorganisationen av riksdagens arbetsformer måste rimligtvis även förvaltningskontoret och naturligtvis också <:kammarsekretariaten grundligt omarbetas. I det läget anser vi det helt onödigt att nu göra en lönegradsändring; man kan om man så vill i stället ge en löneförstärkning. Det har inte sagts i motionen, men eftersom det i utskottsutlåtandet har påpekats att vi förbisett detta vill jag framföra denna tanke nu. Jag ber att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag har i min motion II: 952 inte tagit ställning till frågan om vilken av tjänstemännen som skall vara den främste, och jag har inte heller i motionen diskuterat frågan om lämplig lönegrad. Jag har, herr talman, framfört mera relevanta skäl för att riksdagen inte nu skall besluta i denna fråga.

Detta anser jag vara tungt vägande skäl för att inte nu besluta i frågan och yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Hittills har i detta ärende kommit till tals talesmän för motionerna och reservationen. Jag skall nu be att få anföra några synpunkter som visar varför majoriteten i utskottet har kommit fram till ett tillstyrkande av förvaltningskontorets förslag. De motiv som framförts i den andra riktningen har som sagt redovisats här. Det är kanske inte så sympatiskt att stå och tala om vilket av skälen som man finner mest bärande, men jag tillåter mig ändå säga att jag i och för sig har mest sympati för herr Lundbergs linje. Herr Lundberg lägger gärna upp en fråga principiellt och så gör han också här. Han frågar, om det är rimligt att vårt dagliga bröd skall brytas i så olika stora stycken som fallet är. När man tänker igenom frågan måste man ju hålla med om att det är konstigt och att man inte vill bidra med en ytterligare snedutveckling efter dessa linjer. Men, herr Lundberg, ett sådant resonemang är nästan för bra för denna världen. Vi lever inte i en värld som kan acceptera det. Vi gör det inte i vårt samhälle, och det finns väl knappast något samhälle som kommit därhän. Skillnader uppstår, och ibland kan väl talesmännen för dessa skillnader motivera dem och framställa dem som förhållandevis berättigade. Men vi måste nog lämna den principiella argumentationen och konstatera att det finns löneskillnader i samhället. De flesta av oss som sitter här har ju inkomster som är väsentligt högre än vad genomsnittet av svenska folket kan räkna med, och vi har därigenom en väsentligt högre levnadsstandard än svenska folkets genomsnitt. | Därför är det rimligare att vid bedömningen av ersättningen till en enstaka funktionär fråga hur hans ansvarsområde och arbetsinsatser ter 'sig i förhållande till det ansvar och det arbete som krävs för liknande tjänster på annat håll och om inte avlöningen bör avvägas med hänsyn härtill. Sådana resonemang har riksdagen tidigare varit inne på. Här har citerats ur sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets betänkande nr 1 år 1966, där det står att med bänsyn till att hela organisationen är under uppbyggnad vill man först avvakta erfarenheterna. Utskottet skriver: »Vad beträffar direktören torde också kunna förutses att behov kan uppkomma av att anpassa lönen till löneutvecklingen i övrigt för jämförliga tjänstemän.» Det utlåtandet var för övrigt herr Börjesson i Glömminge med om att underteckna. För två år sedan var alltså herr Börjesson inte främmande för tanken att en justering uppåt kunde behöva göras. Och en justering uppåt från C 4 kan ju inte gärna göras mindre än till C 5. När man sedan har vunnit de erfarenheterna — och det menar man sig ha gjort under de drygt ett och ett halvt år som förvaltningskontoret har existerat -— har man uppmärksammat den Jöneställning som den administrative chefen i riksbanken har. Kanske har man rent av sagt sig att här har vi en myndighet som är ansvarig för penningvärdet i landet och som har uppsikt över lönebildningen och att man där inte har tvekat att placera in sin man i lönegrad C 5. Det förefaller då kanske inte helt orimligt att också riksdagens motsvarande funktionär placeras i C 5. Vidare har det också gjorts en annan jämförelse som redan har kommenterats här, nämligen med kammarsekreterarna. Man har sagt att det är beklagligt att behöva resonera om lönefrågor inför öppen ridå. Det tycker jag nu inte i och för sig är så märkligt. Lönesättning är ju inte något skamligt. Den kan man resonera om på samma sätt som andra frågor. Litet underligt förefaller det mig däremot vara att direkt sammankoppla statusfrågan — det är ju ett ord som använts tidigare i debatten - och ersättningen i kronor. Och särskilt märkligt tycker jag det är, herr Tobé, att föra det resonemanget utan att redovisa den inkomstförstärkning som utgår till kammarsekreterarna. Det må vara att utskottet har fel när det skriver att motionärerna inte är medvetna om att en sådan inkomstförstärkning utgår med 636 kronor i månaden, men den saken redovisas inte av någon av motionärerna. Den som läser motionerna måste därför få den uppfattningen, att förvaltningskontorets direktör vid en uppflyttning i C 5 skulle komma att uppbära högre lön än kammarsekreterarna, som är placerade i lönegrad C 4. Därför är det nog riktigt när utskottet på basis av det material som kommer från förvaltningskontoret redovisar, att eftersom kammarsekreterarna har denna avlöningsförstärkning på 636 kronor i månaden kommer de även efter en eventuell uppflyttning av förvaltningskontorets direktör att lyfta en högre lön än denne, närmare bestämt 888 kronor mera om året. Jag tror att de flesta som läst motionerna inte har insett detta. Vi får väl i allmänhet inte klart för oss när vi ser att en funktionär är placerad i en viss lönegrad, att det också kan utgå speciella avlöningsförstärkningar till denne. Till herr Tobé, som säger att man elegant skulle kunna klara av detta spörsmål genom en motsvarande inkomstförstärkning, vill jag framhålla att jag inte tycker att systemet med avlöningsförstärkningar är helt rekommendabelt. Det bör inte spridas alltför mycket inom statsförvaltningen. Att det förekommer inom departement o.s.v. har vi helt klart för oss, men för den som är intresserad av att följa löneställningen för en enskild tjänsteman är det betydligt lättare om lönen kan direkt utläsas av lönegraden än om det också utgår inkomstförstärkningar till ett belopp av 600 kronor i månaden och mera. Dessa resonemang leder fram till följande slutsats. Den tjänsteman det gäller har ett betydande arbetsfält. Vi har en arbetsgivare, förvaltningskontorets styrelse, som besitter den högsta kännedomen om löneförhållandena i detta hus. Denna arbetsgivare har rekommenderat en uppflyttning av sin förste tjänsteman till ett löneläge, som innebär att denne fortfarande kommer att lyfta en lön vilken är lägre än kammarsekreterarnas. Någon problematik uppstår därför inte beträffande vem av dessa som skall vara riksdagens främste tjänsteman eller hur frågeställningen nu har formulerats. Jag förstår inte att denna problematik över kuvud taget skall behöva uppstå, eftersom dessa funktionärer har olika befogenheter. Det har tidigare också omvittnats från denna talarstol att den anställde på denna post utför ett mycket gott arbete. När nu denna framställning göres ter det sig därför synnerligen rimligt att tillstyrka den.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

Herr talman! Utskottets ordförande anklagade oss motionärer för att inte ha redovisat den löneförstärkning som tillkommer kammarsekreterarna. Det framgår emellertid av framställningen från förvaltningskontoret och borde därför inte behöva upprepas. Utskottsordföranden sade vidare att man vid tjänstens tillsättande hade uttalat att behov kunde uppkomma av en annan lönesättning och att det bara fanns en väg att gå, nämligen att höja lönegraden från C4 till C5. Men det finns också en annan utväg, nämligen systemet med :avlöningsförstärkning. Detta bör inte heller enligt min mening tillgripas i onödan, men i ett läge där förvaltningskontoret liksom alla andra delar av riksdagens verksamhet kommer att omorganiseras är det försiktigare att ge en avlöningsförstärkning än att höja en lönegrad.
Herr talman! När herr Regnéll talade om vårt dagliga bröd och om att dela kakan, erinrade jag mig att ärkebiskopen Nathan Söderblom en gång år 1924 talade över ämnet »Vårt dagliga bröd giv oss i dag». Men jag måste säga att det är ett underligt sätt som man i detta fall vill använda för att ge folk dagligt bröd. Den tjänst som vi nu resonerar om medför en lön på 7023 kronor per månad, medan den som däremot står i lönegrad 11 får 1715 kronor per månad. Det är alltså en skillnad på 5 308 kronor i månaden. Då måste man ställa frågan: Är det rimligt att under dessa förhållanden inte minska klyftan mellan högoch låglönegrader utan i stället vidga den? Det är på den punkten jag har sagt ifrån. Jag vill ge första kammaren ett erkännande för att den antagit reservationen. Det visar ändock att man efter moget övervägande måste säga sig att man inte skall gå den av utskottet föreslagna vägen. Jag vill också varna för att ge s.k. avlöningsförstärkning i olika fall. Det är ett system som riksdagen inte bör uppmuntra i någon större utsträckning. Herr talman! Fromma önskningar kan man ju alltid ge uttryck åt, men människorna lever inte av luft eiler av försäkringar om det ena eller det andra. Nej, låglönegrupperna i detta land måste någon gång få känna att de ges sådan ställning att de också kan tillfredsställa önskemål som andra anser vara självklara.
Herr talman! När herr Regnéll för sitt resonemang i lönefrågan och tjänsteställningsfrågan tar han alla motionerna i klump. Jag vill därför gärna påminna herr Regnéll om att jag i min motion inte fört något sådant resonemang, utan de skäl jag pekat på är dels att vi så nyligen beslutat om organisationen, dels att vi står inför en författningsreform. Jag fick inget svar härvidlag av herr Regnéll, men jag har fått svar i utskottets utlåtande.

Det är då bara frågan om omfattningen av denna påverkan, och jag skulle vara intresserad av att

Herr talman! Först ett par ord till herr Lundberg. Vi är överens om — och den uppfattningen delar vi med många — att det är beklagligt med de inkomstklyftor som föreligger. Men att i det enskilda fallet använda detta som motivering för att hålla tillbaka en lönehöjning kan väl knappast vara riktigt. Däremot anser jag att herr Lundberg bör vara mycket välkommen att föra ett allmänt resonemang i frågan och t.ex. föreslå att lönerna för de högt avlönade genomgående skall skäras ned. Men i så fall är det nog skäl, herr Lundberg, att också tala en smula om marginalskatterna. Herr Wennerfors fann att jag inte hade svarat på hans fråga hur det förhåller sig med tidtabellen. Herr Wennerfors menade att det nu aktuella spörsmålet är för tidigt väckt, om man nu vill granska lönesättningen. Beslut om organisationen fattades för ungefär två år sedan och den har varit i verksamhet under ett och ett halvt år. Å andra sidan säger herr Wennerfors att vi i god tid före genomförandet av författningsreformen måste ta ställning till dessa frågor. Det blir till den 1 januari 1971. Det är mindre än tre år. Med andra ord: herr Wennerfors balanserar på en knivsudd mellan två och tre år. Två år innan är frågan för tidigt väckt och tre år före den förebådade reformen måste vi däremot vara ute i god tid. Vad beträffar ordet avsevärt i utskottets skrivning är det helt klart att den övergångstid, som vi har framför oss när vi kommer att införa enkammarriksdag och flytta från detta hus till ett provisorium, kommer att bli mycket ansträngande för förvaltningskontoret och därmed också för dess verkställande direktör.

Herr talman! Herr Regnéll beklagade löneklyftorna, men ansåg att ingenting kan göras åt dem. Jag undrar om det kan vara rimligt att låglönegrupperna ständigt bara skall få ett beklagande men ingenting mer av kakan. Jag har aldrig talat om att skära ned lönen. Det gäller ju här att lägga på 6700 kronor på en lön som redan är god. Herr Ringaby sade att det gäller samtliga riksdagens högre tjänstemän. Jag vill i detta sammanhang säga att riksdagens beslut jämväl måste uppfattas som ett riktmärke för kommande lönerörelser för låglönegrupperna. Det är väl ändå ganska viktigt att nu försöka att inte bara ge den som mycket har för att ta från den som litet har.

Herr talman!

Herr talman! Det är förklarligt att det alltmer tilltagande narkotikamissbruket, framför allt bland ungdomen, skapat en växande oro hos oss alla. Problemen har också ur olika aspekter aktualiserats här i riksdagen under hela 1960-talet genom interpellationer och motioner. När vi diskuterar denna fråga finns det inte några partiskiljande meningar. Det är endast när det gäller detaljfrågor i hela detta enorma problemkomplex som vi kan ha en smula olika personliga uppfattningar om metoderna att nå bästa möjliga resultat. Den proposition med förslag till narkotikastrafflag m.m. som regeringen nu framlagt grundar sig på de två betänkanden som narkomanvårdskommittén hittills har avgivit. I propositionen har behandlats många av de olikartade och komplicerade frågor som det gäller att samtidigt söka komma till rätta med. Just ett sådant samlat grepp är naturligtvis nödvändigt. även om flera av de åtgärder som nu föreslås kommer att utgöra ett väsentligt steg framåt i brottsförebyggande syfte och det skisserade vårdprogrammet väl också är att betrakta som ett steg i rätt riktning, får man dock utgå ifrån att dessa åtgärder framdeles kommer att behöva justeras och utbyggas i den ena eller andra riktningen. Den erfarenhet som tillämpningen ger får vara vägledande härvidlag. Det går givetvis inte att stirra sig blind på en eller annan fråga i detta sammanhang. Samtliga löper jämsides, och departementschefen har också i propositionen bland vårdfrågorna inrymt den uppsökande verksamheten, den öppna och slutna vården samt fortsatt behandling och eftervård. Departementschefen framhåller också hur viktigt det är att de medicinska och de sociala åtgärderna samordnas. Vad lagstiftningsfrågorna angår föreligger förslag till en särskild narkotikastrafflag, till vilken från narkotikaförordningen överförts bestämmelserna om straff för olaga tillverkning, saluhållande, överlåtelse och innehav av narkotika. Inte minst väsentligt finner jag förslaget om en höjning av maximistraffet från fängelse i ett år till fängelse i fyra år. När det gäller varusmuggling höjs maximistraffet från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Därmed har det krav, som högerpartiet framlade motionsledes 1966, tillgodosetts. Det måste givetvis framstå som orimligt att det straffmaximum, som vid narkotikaförordningens tillkomst år 1962 och dess ikraftträdande 1964 höjdes från ett till två år, i och med att brottsbalken infördes kom att sänkas till ett år. Den som sysslar med olovlig rusdrycksförsäljning kan i grova fall för närvarande straffas med fängelse i två år, medan den som hänger sig åt olaglig narkotikahandel slipper undan med ett år. Det är sannerligen inte en dag för tidigt att sådana inkonsekvenser i straffskalorna rättas till och att därtill straffen för olovlig narkotikahandel skärps. Det kan kanske vara angeläget att erinra om vad lagrådet anfört i samband med den nya straffbestämningen i 3 § narkotikastrafflagen. Den avser alltså narkotikabrott som är att anse som grovt och för vilket kan dömas till fängelse i högst fyra år. Lagrådet säger: »Med hänsyn till att sådana brott torde höra till de utpräglat samhällsfarliga kan det sättas i fråga om ej straffmaximum borde bestämmas ännu högre. En viss jämförelse torde kunna göras med de allmänfarliga brotten i 13 kap. brottsbalken, för vilka straffmaximum i regel är betydligt högre.» Lagrådet har emellertid inte ansett sig böra förorda någon ytterligare höjning av straffmaximum innan närmare erfarenheter vunnits av den föreslagna straffskärpningens verkan. Som jag ser det måste den illegala handeln först och främst stoppas genom att åt polisen och tullen ges erforderliga resurser. Detta i samband med de nu förordade skärpta straffen är ägnat att stävja de samvetslösa narkotikahajar, vilka hänsynslöst opererar och drar in ungdomar i ett namnlöst elände. En intensifierad forskning om de narkotiska preparaten, särskilt beträffande cannabispreparaten och deras beroendeframkallande effekt, är givetvis ytterst betydelsefull och nödvändig liksom det ansvar samhället har för en objektiv upplysning. Detta har framhållits i en motion, och statsutskottet betonar för sin del hur viktigt det är att informationsförmedlarna i övrigt känner sitt ansvar i det senare avseendet. En fråga som inte berörs i propositionen är informationen, som utgör en viktig del av de förebyggande åtgärderna. Men det finns skäl att tro att denna fråga blir utförligt belyst i narkomanvårdskommitténs kommande tredje betänkande. Man måste väl, herr talman, tyvärr konstatera att den information >m narkotikamissbrukets verkningar som förekommit i TV säkerligen inte haft den avskräckande effekt som varit avsikten, utan snarare ibland stimulerat till en ökad nyfikenhet och skapat lust hos en del ungdomar att pröva preparat som omges med ett mer eller mindre mystiskt skimmer. Likaså är det i detta som i många andra sammanhang naturligtvis angeläget att genom forskning få reda på orsakssammanhangen beträffande narkotikamissbruket. Men som jag vid en interpellationsdebatt i riksdagen för ett år sedan uttryckte det: Ingen modernt utrustad brandkår inriktar sitt arbete på att vid ankomsten till en brandplats undersöka vad som är orsaken till brandens uppkomst, utan den försöker i första hand att släcka elden och, om det inte är möjligt, att begränsa den. Jag betraktar, herr talman, de skärpta straffbestämmelserna liksom narkotikapolisens och tullens samfällda ansträngningar som en »narkotikabrandkår». Propositionen innehåller också vissa itgärder för kontroll vid införsel av och 2andel med injektionssprutor och kanyler. Det är inte min uppgift och inte heller min avsikt att gå in på de motioner som utskottet haft att behandla, men låt mig endast nämna ett par. När det gäller injektionssprutor har jag tidigare liksom några av årets motionärer ansett och också motionerat om att dessa borde vara receptbelagda. Jag tror emellertid att de restriktiva bestämmelser, som nu förordas såväl när det gäller införsel i riket som handeln inom landet, först bör prövas. När det gäller handeln kommer den att få bedrivas endast av apoteksföreståndare eller av den som har särskilt tillstånd härtill. Det kan, som sagt, vara värt att pröva denna väg, i all synnerhet som andra lagutskottet förordat att Kungl. Maj:t och socialstyrelsen bör få möjlighet att utfärda tillämpningsföreskrifter inom den vida ram som förslaget till förordning medger. Möjligheter skapas därigenom dels till att snabbt ingripa om så skulle visa sig påkallat, dels att reglera handeln till och med så långt som motionärerna förordat. I en annan motion som avlämnats av fru Heurlin i denna kammare yrkas bl.a. på ökade befogenheter för polisen att gå in i s.k. knarkarkvartar för att kunna medtaga personer som vistas där. Motionären finner det inte tillräckligt med de bestämmelser angående husrannsakan som återfinns i 28 kap. rättegångsbalken. Själv har jag tidigare bibringats den uppfattningen att polisen inte kunnat gå in i sådana nästen och också fått händelser relaterade, vilka förefallit mig egendomliga. Jag har väl reagerat på ungefär samma sätt som fru Heurlin, Vi har ingående diskuterat denna fråga i andra lagutskottet, men då det gäller bestämmelser av denna art bör man nog först komma underfund med bristerna innan man ger sig in på ändringar. Vilket material finns det då i detta avseende? Jo, narkomanvårdskommittén har ansett förefintliga tvångsmedel tillräckliga, och av alla de remissinstanser som yttrat sig har inte en enda gjort gällande att brister skulle föreligga. Det hindrar inte att fru Heurlin med sin rika erfarenhet från åklagarsidan anser att det finns sådana brister. Departementschefen har också framhållit att om det framgent skulle visa sig att de brottsbekämpande myndigheterna är i behov av ytterligare möjligheter till processuella tvångsmedel bör det ankomma på de för verksamheten ansvariga centrala myndigheterna att framlägga förslag härom till Kungl. Maj:t.

Tonvikten skall alltså läggas på ordet kan: varå fängelse kan följa. Andra lagutskottet understryker liksom departementschefen att det är angeläget att gällande bestämmelser på detta område utnyttjas effektivt. Utskottet har alltså bedömt situationen så, att den utredning som begärts inte behövs. Jag hoppas — som vi väl alla gör — att den lag som riksdagen i dag förmodligen kommer att anta blir ett värdefullt led i det arbete som på alla fronter måste sättas in och bedrivas med intensitet för att åstadkomma förbättrade möjligheter att undanröja en fara av högst samhällsvådlig karaktär.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
Herr talman! Även om det i fråga om både narkomanvården och narkotikastrafflagen föreligger enhälliga utlåtanden från statsutskottet respektive andra lagutskottet, kan jag för min del inte underlåta att ge uttryck för tveksamhet om huruvida statsmakterna verk ligen har det riktiga och fasta greppet om den svåra problematik som det här gäller.

Läget är i mitt tycke ganska förvirrande. Narkomanvårdskommittén, en kommitté av enbart experter, har lagt fram två betänkanden. Värdet av dessa betänkanden bedöms olika, men de torde ha betydande förtjänster såsom dokumentationsoch belysningsmaterial och kan därför även underlätta analyser och begreppsbestämningar. I fråga om de konkreta förslagen däremot är det i varje fall mitt intryck, att det är mindre att hämta ur dessa betänkanden. Icke så sällan görs också i den populära debatten tämligen seriösa inlägg, där det ges uttryck för tvivel på vissa narkotiska medels skadlighet. I ett speciellt fall sätter man in ett verkligt frontalangrepp mot narkomanvårdskommittén och de samhällsåtgärder som nu är aktuella. Jag tänker på doktor Bejerots nyss utkomna bok »Narkotikafrågan och samhället». Socialministern har glädjande nog visat sig vara resistent mot dem som uttalar tvivel på den beroendeskapande och skadliga effekten hos t.ex. de olika haschpreparaten, något som jag i detta sammanhang gärna och med uppskattning vill särskilt notera. Ingen tycks veta någonting riktigt stabilt rörande den djupare kausaliteten vid narkomani. Även fackmännen tvingas att röra sig med teorier och hypoteser. Mitt i den stora blandningen av åsikter även på experthåll skall vi politiker likväl nu ta ställning. Man kan förstå att socialministern då rör vid dessa frågor med rätt stor försiktighet. Personligen, herr talman, biträder jag, i det osäkra läge vi sålunda befinner oss i när det gäller orsaksfaktorerna, att man gör som här är föreslaget. Man bör alltså nu vidta dessa som jag anser provisoriska åtgärder med det dubbla syftet att bättre skydda samhället mot dem som för ekonomisk vinning utnyttjar narkotikamissbrukarna genom olaglig förmedling av narkotika till dessa och att genom vårdinsatser försöka skydda missbrukarna mot att totalt brytas ned. Vad först beträffar dem som ägnar sig åt olaglig befattning med narkotika, tror jag, såsom kriminalvårdare tills helt nyligen, att ganska litet är att vinna på de högre straffsatserna, om man nämligen därmed avser att förmå dessa verkliga samhällsmarodörer till social anpassning. De »stora» narkotikaagenterna låter sig knappast hejdas med sådana metoder. Man får då se straffskärpningarna enbart eller i varje fall nästan enbart som åtgärder för att under en tid som den ådömda straffpåföljden varar skydda samhället mot deras hänsynslösa framfart. Hyser vi våra tvivel på förmågan hos frihetsstraffet som sådant att verka rehabiliterande när det gäller andra brottslingar, så kan vi väl inte räkna med att denna samhällsreaktion skall verka på ett gynnsammare sätt då det gäller narkotikaförsäljare eller langare — i varje fall inte när det gäller de grövre fallen. Jag kan emellertid, herr talman, likväl sålunda gå med på de ökade straffsatserna för att ge ett bättre samhällsskydd mot vissa grovt asociala medborgare under den tid straffverkställigheten pågår. Helt allmänt vill jag tillfoga att jag anser polisen personellt underförsörjd även när det gäller bekämpandet av narkotikabrottsligheten. Detta kommer nog att gälla även efter de personalförstärkningar till polisen som vi i dag beslutat om vid behandlingen av justitiedepartementets huvudtitel. Narkotikafrågans allmänna läge blir självfallet inte klarare av att vi nu har att ta ställning till narkomanvårdens principiella uppläggning utan att ha tillgång till det för denna fråga speciellt relevanta tredje betänkandet från narkomanvårdskommittén, där preventionsoch vårdfrågorna skall behandlas. Jag kan givetvis bejaka synpunkten att det är bättre att dock något nu görs åt vårdfrågan än att ingenting alls händer. Läget är ur vårdsynpunkt enligt min mening ganska alarmerande. Å andra sidan är det här fråga om en så mångfasetterad och svårbedömd problematik med även internationella förgreningar och aspekter, att jag för min del tycker och länge har tyckt, att denna fråga borde genomarbetas grundligt av en parlamentarisk kommitté. Att, såsom motionsvis begärts, förstärka narkomanvårdskommittén med parlamentariker i ett skede då denna kommitté står inför avslutningen av sitt arbete är naturligtvis inte riktigt.

Den föreslagna organisationen av narkomanvården är, tycker jag, en god illustration till splittringen när det gäller huvudmannaskapet på vårdområdet i stort. De narkomaner som har sjukdomsinsikt och sålunda är samarbetsvilliga, är vårdmotiverade eller vårdintresserade, kan givetvis utgöra ett problem, bl.a. med tanke på bristen på vårdutrymmen på sjukhus och behandlingshem. Men det finns, herr talman, en inte så liten grupp av narkomaner, där vårdintresset är obefintligt eller inställningen till vård inte bara är ambivalent utan kanske oftast direkt nega tiv trots ett mycket påtagligt vårdbehov. Som vårdfall är dessa också ofta ganska svårskötta och störande. Socialministern tänker sig nu att dessa fall skall kunna ges vård med hjälp av dels lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall, dels barnavårdslagen. När det gäller fall där barnavårdslagen är tillämplig är detta resonemang invändningsfritt, även om alla skall veta att narkomanerna på ungdomsvårdsskolorna erbjuder stora vårdproblem! Vuxna narkomaner — och därmed avser jag naturligtvis dem som är över 21 år och för vilka barnavårdslagen sålunda inte gäller — utan vårdintresse men likväl med påtagligt vårdbehov erbjuder betydligt större problem. Lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall innehåller ju endast ett medgivande av lagstiftaren att vissa anhöriga och vissa myndigheter kan göra ansökan om intagning för sluten psykiatrisk vård och att sådan intagning på vissa villkor kan komma till stånd även utan den sjukes samtycke. Men någon lokal myndighet med uttryckligt vårdansvar och skyldighet att föranstalta om vård motsvarande barnavårdsnämndens vårdansvar beträffande unga narkomaner finns inte.

Det av socialministern skisserade vårdprogrammet är i och för sig utmärkt; i vårdorganisationen bör ingå uppsökande verksamhet, det skall finnas öppen och sluten vård, och fortsatt behandling och eftervård skall anordnas — det är ett program liknande dem som finns för övriga vårdområden. Det lämnas dock inte något uttryckligt be sked om vilken eller vilka som här har det primära vårdansvaret. Är det t.ex. polisen när det gäller att föranstalta om vård, är det sjukvården eller socialvården som skall bedriva och fullfölja vården genom eftervård? Här uppstår ett slags oklart divisionsansvar, och ett sådant leder enligt all erfarenhet lätt till att man litar på varandra och i värsta fall, särskilt på litet längre sikt, till att motsättningar uppstår. Vi har närbesläktade problem inom bl.a. kriminalvården, där många eftervårdsfall har framträdande alkoholoch narkotikaproblem. De återfaller svårt i missbruk med ett mycket påtagligt vårdbehov såsom följd, men de återfaller inte i brott, även om risken därför givetvis ökar. De särskilda samhällsorgan som kan ge adekvat vård för alkoholoch narkotikamissbruk är dock inte särskilt benägna att ge service i detta fall. Kriminalvården har det primära vårdansvaret, anser man. Det blir då så. att övervakningsnämnderna tvingas att besluta om förverkande av den villkorliga frigivningen, utan att något nytt brott begåtts, för att åtminstone få vederbörande omhändertagen för en tid, låt vara att det då blir i en av kriminalvårdens anstalter. I enstaka svåra fall kan de därifrån sedan beredas sjukhusvård. Huvudmannafrågan, vårdansvarsfrågan, lämnas, herr talman, om inte öppen så dock utan direktiv om hur den skall lösas. Jag bortser då från de i och för sig värdefulla och riktiga uttalandena av socialministern om att samordning av den sociala och medicinska omvårdnaden bör sätta sin prägel på hela det skisserade vårdprogrammet. Det delade huvudmannaskapet för sjukvård och socialvård föreligger ju såsom ett ofrånkomligt faktum. Jag hoppas för min del att samarbetsparollen i propositionen skall accepteras och vinna ett starkt gensvar, nå ut mycket långt. Då det gäller de behandlingsvilliga tror jag att det är att vänta, att den parollen utan svårighet skall accepteras, men att det blir svårare vad beträffar de behandlingsovilliga och ur olika synpunkter problematiska narkomanerna är nog ganska säkert. Givetvis vill jag för min ringa del i all den utsträckning det är möjligt medverka till att samarbetet mellan sjukvård och socialvård växer ut även vid vård av narkomaner. Men även narkomanvårdskommittén tycks vara medveten om att här föreligger en svårighet, när den pekar på behovet av en samordning av den sociala människovårdande verksamheten även lagstiftningsvis. En kommitté har ju som bekant nyligen tillsatts med uppgift att söka möta detta behov. Men denna kommitté har en jätteuppgift framför sig som det nog kommer att ta lång tid att lösa. I kommitténs direktiv återges vad narkomanvårdskommittén uttalat om önskvärdheten av en allmän vårdlag eller vårdbalk. En sådan lag skulle kunna medföra en bättre samordning och enhetlighet beträffande vården av läkemedelsmissbrukare och dessutom lösa vissa viktiga frågor om ansvaret för denna vård, heter det. Men på ett annat ställe i utredningens direktiv betonas det, att ansvarsfördelningen mellan hälsooch sjukvård samt socialvård i princip skall vara oförändrad. Det mest bekymmersamma ledet i narzomanvården är eftervården. Vårdtiden på sjukhus blir ofta rätt kort, och sedan finns alltså ingen lokal myndighet med klart uttalat ansvar för den eftervård som kan behövas, med undantag för eftervård av de unga, där barnavårdslagen är tillämplig. Jag tänker där alltjämt främst på de narkomaner som har ingen eller klen sjukdomsinsikt och är komplicerade såsom vårdfall. I lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall sägs att utskrivning ofördröjligen skall ske så snart de ursprungligen tillämpliga intagningsindikationerna inte längre kan åberopas. Det finns möjlighet till utskrivning på försök. En så dan utskrivning kan förenas med tillsyn och vissa föreskrifter. Men det måste finnas särskilda skäl för att använda den typen av utskrivning. Enligt uppgift från polishåll och olika vårdorgan används försöksutskrivning i dessa fall ganska återhållsamt. Eftervården blir därmed inte vad den kunde vara, det uppstår ofta återfall med ett slags skytteltrafik av ex-patienter, narkomaner, mellan hemorten och vederbörande sjukhus som resultat. Här är det faktum att sjukvården och socialvården har olika huvudmän troligen en av de viktigare orsakerna. Tydligast går huvudmannaskapsproblemet i dagen i fråga om de s.k. behandlingshemmen som nu skall byggas fram med hjälp av statsbidrag. Det sägs i propositionen att dessa torde »främst komma att drivas av storstäderna». Men det nämns ingenting om vilken myndighet som här skall vara ansvarig. I dessa städer är det dessbättre en och samma huvudman för både sjukoch socialvård, men ändå är det oklart vilken myndighet som skall ha förstahandsansvaret. Det gäller för övrigt även beträffande konvalescenthemmen som ju också skall bli statsbidragsberättigade. Vi får väl, herr talman, hoppas att de här svåra frågorna trots allt kommer att lösa sig efter hand och i gott samförstånd; men vi vet att det även när det finns statsbidrag på andra vårdområden går tämligen trögt att få fram institutionerna, och det lär inte gå lättare om tvekan råder om vem som har vårdansvaret. Jag betraktar, liksom fröken Wetterström, det i propositionen presenterade vårdprogrammet som ett experimentellt genomgångsprogram, som man får försöka göra det bästa möjliga av i en svår situation och i avvaktan på narkomanvårdskommitténs tredje betänkande.

Så komplicerade, herr talman, som hithörande frågor är, är jag för min del rätt övertygad om att en parlamentarisk utredning snart nog måste ta itu med dem, givetvis med narkomanvårdskommitténs material som ett bra utgångsmaterial. Om den nya vårdbalksutredningen, som är parlamentariskt sammansatt, här kan användas eller inte har jag för dagen ingen uppfattning om.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

Herr talman!

Narkomanvårdskommittén var då mitt uppe i sitt arbete. Kommittén hade nyss avgivit en promemoria och en ny var att vänta vid denna tidpunkt. Under sådana förhållanden kunde utskottet rimligen inte begära en ny utredning. Men i känslan av att situationen på detta område var så kritisk att någonting måste göras, gjorde utskottet ett par uttalanden. Utskottet underströk att det var ytterst angeläget att de åtgärder, som kunde företagas utan ytterligare utredning, också vidtoges utan tidsut dräkt — som det hette i utlåtandet. Och för att kunna ingripa mot personer som ägnar sig åt illegal narkotikahandel underströk utskottet även angelägenheten av att straffbestämmelserna i narkotikaförordningen utan dröjsmål bleve föremål för översyn. Riksdagen gjorde ingen erinran mot vad utskottet uttalat. Mot denna bakgrund tycker jag det är tacknämligt att vi i dag kan behandla ett förslag av den art som riksdagen då begärde. Proposition nr 7, som ligger till grund för de utskottsutlåtanden som nu behandlas, upptar dels frågor om vård och behandling av narkotikamissbrukare, dels frågor rörande utformningen av kontrollsystemet när det gäller narkotiska ämnen, inbegripet förslag till narkotikastrafflag, som återfinnes i propositionen. Herr Wiklund i Stockholm anförde här en del kritiska synpunkter, och det är klart att ett förslag av denna art inte kan vara ett fullständigt verk. Man får försöka pröva sig fram. Narkotikaproblemet är relativt nytt och har blossat upp snabbt i vårt land. Vi saknar kanske därför både den kunskap, det underlag som behövs, för att kunna göra en i alla avseenden fullgod lagstiftning. Men jag tycker att man kan beteckna det föreliggande förslaget som ganska gott. Det har klarat remissinstansernas och lagrådets skärseld relativt bra. De motionsförfattare som läst propositionen i förhoppningen att finna exklusiva uppslag till motioner har inte haft någon större framgång. De motioner vi haft att behandla har berört gamla och förut diskuterade problem. De två utskott som har behandlat propositionen, statsutskottet och andra lagutskottet, har presterat var sitt utlåtande utan att någon reservation anförts. Då tycker jag man kan ge det omdömet att förslaget är relativt gott, även om det i någon mån måste betraktas som ett första försök och självfallet i den egenskapen kan vara behäftat med vissa svag heter. Sedan riksdagen beslutat bifalla förslaget återstår att se om de föreslagna åtgärderna kommer att ge de väntade resultaten. Först därefter kan man fälla ett definitivt omdöme om förslagets art och kvalitet. Statsutskottet har behandlat den del av propositionen som avser vårdfrågorna, och andra lagutskottet har behandlat frågorna rörande kontrollsystemet och strafflagstiftningen. Innan jag övergår till att kommentera andra lagutskottets utlåtande vill jag säga några ord om statsutskottets. Förslaget i den del som rör vård och behandling av narkotikamissbrukarna är utan tvivel den viktigaste delen av propositionen. Det gäller i detta sammanhang, såsom redan har nämnts, den uppsökande verksamheten, öppen och sluten vård, eftervården, rehabiliteringen och återanpassningen till samhället samt vidare förebyggande åtgärder och forskning — allt utomordentligt viktiga frågor i detta mycket svårbemästrade problemkomplex. Med hänsyn till den vikt man tillmäter vården och behandlingen av narkotikamissbrukarna är statsutskottets utlåtande överraskande knapphändigt. Utskottets egna uttalanden är också mycket sparsamma. Någon särskild vårdlag för detta speciella klientel föreslås inte, såsom redan har framhållits. Vården skall ordnas inom ramen för den socialvård och sjukvård som finns. Det blir alltså kommunerna som får huvudansvaret för vårdåtgärderna och samordningsformerna. Detta innebär ytterligare påfrestning på den kommunala sjukvården och den kommunala socialvården, som redan nu har stora svårigheter att bemästra. Det hade varit önskvärt att statsutskottet hade gjort något uttalande om att staten måste ta sin del av ansvaret för den utvidgning och upprustning, som blir oundvikligen nödvändig för att komma till rätta med förhållandena. Jag syftar därvid på att staten bör ta åtminstone någon och helst en väsentlig del av det ekonomiska ansvaret. Redan nu har klagan hörts från en del sjukhus, främst i storstäderna, där läkarna och sjukhusledningarna påtalat svårigheterna att klara det besvärliga klientel som det är fråga om. Bristen på psykiatriker och annan vårdpersonal är mycket kännbar, ett förhållande som ofta är omvittnat. Statsutskottet har i detta sammanhang inte behandlat anslagsfrågorna och alltså inte heller statsbidragsfrågorna. Utskottet hänvisar i detta avseende endast till att frågor om statsbidrag till vårdkostnaderna behandlas i statsverkspropositionen. Det är då att hoppas att såväl regeringen som statsutskottet och riksdagen i framtiden vid anslagsgivningen kommer att beakta den påfrestning, som narkomanvården redan innebär och än ytterligare kommer att medföra, såvida inte den reform som vi är i färd med att besluta om skall bli en reform på papperet. Det blir nödvändigt att tillse att inte den större delen av kostnaderna, såsom jag redan framhållit, kommer att övervältras på kommunerna. Viss risk för detta finnes, eftersom det blir kommunernas sjukvård och socialvård som får huvudmannaansvaret. Jag lyssnade med stort intresse i dag till debatten om polisväsendet och kriminalvården. Det är vid sådana tillfällen som förutsättningarna skapas för att reformer av detta slag skall kunna ge resultat. Härvidlag kommer inte endast polisväsendet och kriminalvården in i bilden utan även, såsom herr Wiklund antydde, t.ex. tullväsendet och sådana vårdinrättningar som de statliga ungdomsvårdsskolorna. Det är känt att en stor procent av ungdomsvårdsskolornas klientel blivit allt besvärligare, eftersom många av de intagna under längre eller kortare tid haft kontakt med narkotikamissbruket. Detta vållar mycket stora bekymmer för den personal som har att ombesörja vården vid ungdomsvårdsskolorna. Även därvidlag är det framför allt bristen på psykiatriker som är mycket kännbar. Jag har velat beröra anslagsfrågorna därför att jag anser att de är så viktiga. Lagtexter och riktlinjer för vårdorganisationen må vara hur förnämliga som helst — de blir, som jag sagt, av ringa värde därest inte ekonomiska förutsättningar för reformens genomförande ges. Beträffande de avsnitt av propositionen som behandlats av andra lagutskottet tänker jag fatta mig kort. Några utskottsledamöter har redan kommenterat förslaget och utlåtandet och ytterligare några finns antecknade på talarlistan. Jag kommer alltså inte att avbeta något större fält. Andra lagutskottet tillstyrker propositionen i samtliga de delar som hänvisats till utskottet. I propositionen föreslås betydande straffskärpningar, främst beträffande de grövre narkotikabrotten. Straffmaximum föreslås bli fängelse i fyra år; för närvarande är straffmaximum enligt narkotikaförordningen fängelse i ett år och för narkotikasmuggling fängelse i två år. Därjämte föreslås en utvidgning av det kriminaliserade området genom att vissa handlingar som nu är straffria blir straffbelagda. Det gäller medverkan, försök, förberedelse och stämpling till narkotikabrott. Betydande straffskärpningar föreslås alltså. Jag vill understryka att dessa är motiverade främst av nödvändigheten att effektivt kunna bekämpa den grövre narkotikabrottsligheten. I synnerhet vill man komma åt de hänsynslösa storhandlarna — knarkkungarna — och stävja deras framfart. Herr Wiklund i Stockholm anförde skeptiska synpunkter på verkan av straffskärpningarna. Det är troligt att straffskärpningarnas profylaktiska verkningar är begränsade — i synnerhet torde de vara begränsade när det gäller narkotikahandlarna och narko tikasmugglarna. Men det är, som herr Wiklund i Stockholm också antydde, nödvändigt att samhället skyddar sig; i tidigare diskussioner här har det ju tryckts på nödvändigheten av straffskärpningar enbart i syfte att åtminstone för någon tid isolera dessa samhällets parasiter. För egen del tycker jag att man utan tvekan kan jämföra denna brottslighet med annan grövre brottslighet där vi ju vidtar åtgärder för att skydda samhället. Jag tror inte att de som ägnar sig åt grövre narkotikabrott i någon större utsträckning är påverkbara, men i den mån de är det skall naturligtvis även de ha möjlighet att bättra sig. Jag har tidigare framhållit att vårdåtgärderna är viktigare än straffbestämmelserna.

Utskottet anför i det stycket: »Även om man inte bör överdriva betydelsen av de föreslagna straffskärpningarna, måste dessa dock ses som ett naturligt och nödvändigt led i kampen mot den typ av brottslighet, som åtgärderna riktar sig mot. Departementschefen understryker ett uttalande av narkomanvårdskommittén, att kontrollorganisationens verksamhet måste utformas så, att den ej motverkar utan understöder samhällets ansträngningar att erbjuda vård åt vårdbehövande missbrukare. De synpunkter han i detta sammanhang utvecklar om valet av påföljd vid narkotikabrott och om tilllämpningen av reglerna om åklagares rätt att icke tala å brott ansluter sig utskottet till. I sistnämnda hänseende vill utskottet understryka vikten av en liberal tillämpning av reglerna. Detta gäller särskilt i de fall då en missbrukare, som gjort sig skyldig till brott, är villig underkasta sig vård. Höjningen av maximistraffen är inte avsedd att leda till en slentrianmässig skärpning av straffen för alla narkotikabrott.

Jag tänker inte ta upp några av motionsyrkandena, eftersom motionärerna ännu inte har talat för sina motioner. Trots att jag är medveten om att min framställning är ofullständig tänker jag stanna med det anförda för att bereda andra ledamöter av utskottet möjlighet att beröra de övriga synpunkter som utskottet framfört. Innan jag slutar vill jag endast säga att riksdagen säkerligen många gånger ännu får återkomma till frågor rörande narkotikamissbruk. Jag hoppas emellertid att den nya lagstiftningen, även om den i vissa avseenden måste betraktas såsom ett försök, må visa sig vara ett bättre instrument än tidigare lagstiftning på området i kampen mot en farsot som snabbt sprider sig och som åstadkommer omänskliga lidanden. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till andra lagutskottets hemställan.

Herr talman! Det kanske kan synas egendomligt att det uppstår en lång debatt i en fråga där de båda utskott som behandlat propositionen är eniga. Denna fråga har emellertid diskuterats livligt under en lång följd av år och när vi nu fått fram förslag vill väl många av oss kommentera det. För att vi skall komma till rätta med det ökade narkotikamissbruket fordras det naturligtvis skilda slag av åtgärder från samhällets sida. Det är nödvändigt med vidgad upplysning, fler förebyg gande åtgärder, hårdare sanktioner mot den illegala handeln, ökade vårdmöjligheter samt bättre förutsättningar för rehabilitering. I den proposition som vi nu har att ta ställning till föreslås en intensifiering av samhällets åtgärder på en rad av dessa områden. Åtskilliga av de förslag vi finner i propositionen och i utskottsutlåtandet överensstämmer ganska väl med en del av de förslag som har förts fram från olika håll, bl.a. i en omfattande partimotion vid förra årets riksdag. Jag vill därför ansluta mig till förslaget om höjning av straffsatserna, främst beträffande smuggling och överlåtelse. Hittills har straffen för dessa brott varit alltför milda, särskilt om man ställer dem i relation till det mänskliga elände som de förorsakar. Erfarenheten visar att de som sysslar med narkotikahandel gör fabulösa vinster på en verksamhet som driver människor till undergång, en verksamhet som helt enkelt har blivit rena folkmordet. De nya straffsatserna rätar i viss mån upp slagsidan i lagstiftningen. Kravet på långvariga fängelsestraff för grövre narkotikabrott vill jag se mot bakgrunden av nödvändigheten att stoppa narkotikahandlarnas verksamhet. Det har således föga att göra med strävandena att återanpassa dessa människor. I stället är det till för att under en längre tid isolera vederbörande från samhället och skydda medborgarna, främst ungdomen, mot denna verksamhet. Vi har inget annat medel att ta till än att spärra in dessa personer. I debatten har framförts att man inte längre skall kriminalisera innehav av narkotika. Det har bl.a. sagts att kriminaliseringen av innehav gör att missbrukarna inte vågar söka vård av rädsla för straff. Narkomanvårdskommittén har genom sina undersökningar tillbakavisat dessa påståenden, Narkotikamissbrukare har liksom övriga medborgare all anledning att lita på läkarnas tystnadsplikt. Dessutom är det inte mer än rimligt att vårt land respekterar den internationella narkotikakonventionen, enligt vilken allt innehav är kriminaliserat. Beträffande införseln av narkotiska preparat vill jag understryka värdet av internationella aktioner. Jag tror — särskilt med hänsyn till lönsamheten inom den illegala narkotikahandeln — att det inte är möjligt att begränsa smugglingen i önskvärd utsträckning. Vi måste komma därhän att vi får till stånd en internationell kontroll över tillverkningen. Ett annat och ännu bättre sätt är att begränsa efterfrågan i vårt land. Jag är medveten om att det kan låta utopiskt, men målsättningen måste vara att eliminera den icke-medicinska efterfrågan av narkotiska preparat. Jag ser narkomanin, liksom många andra former av i samhället icke godtagbara beteenden, som ett uttryck för bristande anpassning i tillvaron. Det är nödvändigt att analysera orsakerna till den uppkomna situationen och sätta in förebyggande åtgärder. Det är här fråga om genomgripande åtgärder som, om man vill se det så, ligger på det miljöpolitiska planet. De förebyggande åtgärderna — och jag ser dem ur en mycket vid synvinkel — är A och O för den kommande utvecklingen på detta område. Hit hör samhällsbyggandets utformning, ungdomens möjlighet till positiva fritidsaktiviteter, den emotionella och materiella tryggheten och många andra stora och betydelsefulla spörsmål. Jag hoppas att det kommande betänkandet från narkomanvårdskommittén är ett steg på vägen i detta avseende. Herr talman! Jag ber att med dessa synpunkter få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Missbruket av narkotiska medel har stigit i en mycket oroväc kande takt i vårt land under de senaste åren. Det synes alltjämt vara ökande och visar en klar tendens att debutera bland allt yngre människor. Från början var missbruket enbart en storstadsföreteelse, men i dag förekommer missbruk även på flera mindre orter. Jämfört med internationella förhållanden karakteriseras den svenska missbrukssituationen av att centralstimulerande medel, exempelvis preludin, användes i mycket stor utsträckning och oftast injiceras. Denna form av missbruk har för övrigt medfört negativa följdverkningar också i form av en ökning av antalet fall av gulsot, även utan: för missbrukarnas led. Missbruket möjliggöres av den betydande illegala handeln med narkotika, som huvudsakligen avser från utlandet insmugglade preparat. De som sysslar med denna illegala handel i större skala gör enorma förtjänster, medan straffsatserna härför hitintills varit relativt låga. Detta förhållande gör att handeln med narkotika för den kategori som det här är fråga om i dag framstår såsom bekvämare, riskfriare och mer lönande än Övrig brottslighet. Dessa kriminella individer väger helt kallt vinstmöjlighet mot den påföljd som verksamheten kan medföra. De stora ekonomiska vinster som finns att hämta medverkar till att försäljare gör aktiva insatser för att skapa narkotikabehov hos nya grupper. Sålunda förekommer det t.o.m. att narkotiska medel delas ut gratis till skolungdom i syfte att skapa en ny marknad. Utöver de skador som narkotikamissbruket primärt innebär kan betydande sekundära skadeverkningar inregistreras. En av dessa är den brottslighet som i regel följer av narkotikamissbruket. För en missbrukare är det i allmänhet omöjligt att på legal väg skaffa pengar för att köpa tabletter. Kriminella handlingar av typ langning, inbrott, checkbedrägerier etc. blir därför nödvändiga för den enskilde missbrukaren. tern och folkpartiet upp narkotikafrågan i en omfattande partimotion. Det är med tillfredsställelse jag noterar att den nu framlagda propositionen i mycket stora delar tillgodoser de krav som vi då framförde. Jag tänker då särskilt på åtgärderna på det internationella planet, de ökade vårdmöjligheterna, stödet till frivilliga insatser samt straffskärpningarna. I den motion som från vårt håll väcktes i andra kammaren i anledning av proposition nr 953 har vi också givit ett erkännande åt departementschefens förslag. Vi har dock gjort vissa kompletteringar. Sålunda hade vi gärna sett att man tagit steget fullt ut och förbjudit de centralstimulerande medlen. Riskerna med dessa preparat uppvägs på intet sätt av deras medicinska fördelar. Naturligtvis är jag medveten om att man inte kan begränsa narkotikamissbruket nämnvärt genom att stoppa den legala hanteringen av dessa preparat. Men vad vi kan göra — och detta är väsentligt! — är att för andra länder demonstrera vilken vikt vi fäster vid att medlen i fråga blir föremål för internationell kontroll. Jag vill starkt understryka vad utskottet skriver om socialstyrelsens möjlighet att återkalla registreringen av dessa preparat. Det är dock angeläget — i konsekvens med vad jag tidigare sagt — att en sådan återkallelse inte sker i tysthet utan att andra länder får vetskap därom. Vad gäller vården och rehabiliteringen av narkotikamissbrukare vill jag gärna ge ett erkännande till de frivilliga organisationerna. Ett mycket gott arbete utföres av dessa organisationer — av vilka flera står på kristen grund. Det är angeläget att de får ett fortsatt och vidgat stöd från samhällets sida. Skall vi kunna komma till rätta med narkotikaproblemet, är det av stor vikt att alla goda krafter engageras. Med hänvisning till det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För ett eller annat år sedan kunde vi i pressen följa ett intensivt räddningsarbete. Det gällde en liten tax som hade fastnat i en trumma. Många av oss var mycket oroliga för hur det skulle gå. Det gick lyckligt och vi kunde andas ut igen. Det gällde alltså en hund, men det var viktigt nog. Alla vi som har hund vet hur man fäster sig vid en sådan. Nu gäller det bl.a. en hel del av våra barn och ungdomar — det gäller den mycket allvarliga narkotikafrågan. Den lag som vi nu kommer att anta är i långa stycken mycket bra. Särskilt hälsar jag med tillfredsställelse att förberedelse till smuggling kommer att bestraffas. Men jag tror ändå att det kommer att visa sig att det fortfarande föreligger vissa brister. Om en människa hoppar i sjön för att beröva sig livet tvekar väl ingen att försöka rädda den människan och sedan hjälpa honom eller henne till ett bättre liv. Hur gör vi i detta fall? Vi har i dag uppskattningsvis bara här i Stockholm mellan 500 och 600 knarkarkvartar. Vilka möjligheter har vi att gå in i dem och se vilka som finns där och ta med dem just för att förhindra att de sjunker djupare ned i sitt missbruk eller till och med förhindra att de börjar ett missbruk som sedan kan bli svårt att hejda?

Jag gör gällande att denna bestämmelse om medverkan bör vara tillämplig jämväl på specialstraffrätten och alltså inte bara på brottsbalken. Men om det nu är så, att enligt denna lag medverkan till innehav inte skall vara straffbar, hur skall man då kunna komma åt dem som är i en knarkarkvart, om var och en säger att det är hans eget innehav. Då gäller ju varken överlåtelse eller de andra förutsättningarna för den femte para Det är just i fråga om den sidan av saken som jag är ganska pessimistisk.

Det stämmer inte. Det är någonting i denna utveckling som är ett bevis för att den nuvarande lagstiftningen inte är effektiv och att det hela inte är tillfredsställande. Det är därför som jag i en motion har föreslagit att själva innehavet av en knarkarkvart skall vara olagligt. Då kan man komma åt den direkt. Man kan då gå in och stänga kvarten, och det mäste vara ganska effektivt. Dessutom har jag velat att man skall kunna ta med dem som finns i en knarkarkvart till polisstationen för identifiering och registrering eller föra dem till hemmet. Man kan då ringa till hemmet och säga, att familjens barn har varit i den och den kvarten, och då får far och mor veta vad som hänt barnet och kan ingripa. I många fall vet de inte var deras barn är och många gånger således inte heller att de befinner sig i en knarkarkvart. Knarkarkvartarna är = smitthärdar. Det går mycket väl att jämföra narkotikaepidemin med andra epidemier. Vi har just fått en proposition med förslag till smittskyddslag, och den handlar om tvång, om skyldighet att underkasta sig inskränkningar i rörelsefriheten ock skyldighet att foga sig i isolering. Jag tycker att det finns goda skäl att tilllämpa en liknande lagstiftning när det gäller knarkarkvartarna och omhändertagande av sådana som är utsatta för allvarlig smittrisk i detta avseende. Man måste kunna skilja dem från smitthärdarna på något sätt. Jag hoppas att denna lag skall kunna göra en god tjänst i bekämpandet av narkotikamissbruket.

Jag tänker då särskilt på ungdomarna, som ju är mest utsatta och minst förstår hur allvarligt detta missbruk är.

Herr talman! Jag skall väsentligen ta upp några av de frågor som fru Heurlin berörde, rentav inskränka mig till det. Det är ju ganska märkligt för övrigt att narkotikafrågan utlöst en så pass vidlyftig debatt kring ett enhälligt utskottsutlåtande, alltså ett utlåtande utan någon som helst reservation, men jag uppfattar det som ett tecken på den ansvarskänsla inför problemet som besjälar också oss i Sveriges riksdag. Att utlåtandet blev så enhälligt skulle jag ändå vilja säga innebär ett erkännande av att Kungl. Maj:ts proposition i ärendet i dagens läge i allt väsentligt har hälsats med tillfredsställelse och motsvarar vad vi just nu tror oss kunna åstadkomma. | Fru Heurlin tar både i sin motion och i sitt anförande upp några synpunkter som ur juridisk och processuell synpunkt är utomordentligt allvarliga. Det gällde ju, som vi hörde, bl.a. kriminaliseringen av upplåtelse av lokal för narkotikamissbruk, s.k. knarkarkvartar, eller rent av en svensk motsvarighet till de orientaliska opiumhålorna. Vi har också i utskottet behjärtat själva saken och behandlat den med allvar, men vi anser i likhet med departements chefen att frågan kan anses löst genom att man börjar tillämpa begreppet medverkan till överlåtelse av narkotika. Sädan medverkan har dock nu kriminaliserats. Innehavarna av misstänkta lägenheter har uppenbarligen kommit i farozonen, och man har ju — även om man måste ge fru Heurlin rätt i att det är svårt ibland att komma till rätta med själva bestämningen av vad som är åtalbart — ändå riktat uppmärksamheten därpå. Och jag skulle gärna vilja understryka en synpunkt som både vi i utskottet och departementschefen mycket klart har givit uttryck åt, nämligen att den lagstiftning som finns bör allvaårligt tillämpas. Vi menar att man mera effektivt skulle kunna utnyttja de bestämmelser vi har. Jag antar att fru Heurlin i det stycket är ense med oss, även om hon tvivlar på de lagliga möjligheterna just nu. Fru Heurlin underkänner också utskottets tolkning av det som anges i 28 § rättegångsbalken angående husraännsakan. Där kommer vi in på frågan om dem som är gäster i sådana här hus. Vi är naturligtvis särskilt angelägna om att komma till ungdomarnas undsättning. Husrannsakan får ju ske då det är fråga om brott för vilka man kan utdöma fängelsestraff. Sedan hävdar utskottet att det finns tillfällen då husrannsakan får ske även om bara bötesstraff kan utdömas, och det är när det gäller »en lägenhet som är tillgänglig för allmänheten eller brukar utgöra ett tillhåll för lösdrivare eller förbrytare». Jag erkänner att det kan bli svårt att tillämpa detta lagrum, om det gäller exempelvis en eller två ungdomar som tar med kamrater till sitt föräldrahem och där, tyvärr, ägnar sig åt att injicera narkotiska medel eller röka marijuana tillsammans. Men, fru Heurlin, de flesta knarkarkvartar ser ju ändå inte ut på det sättet, utan det är fråga om utrymmen i rivningshus, klubbar eller rätt skumma enklare serveringslokaler där allmänheten verkligen inte är utestängd. Naturligtvis är inte heller alla de ungdomar som samlas där att betrakta som lösdrivare i lagens mening eller kriminella, men nog ligger asocialiteten mycket nära till, och det är i alla fall fråga om illegal narkotikatrafik. Jag tolkar, herr talman, bestämmelserna så, att polisen redan nu bör ha möjlighet att se närmare på de personer som i egenskap av ledare eller värdar driver s.k. knarkarkvartar. Jag har ingen juridisk sakkunskap eller fackutbildning såsom den föregående talaren, men vi har ju i utskottet tillgång till den juridiska expertis som våra sekreterare företräder. Dessutom hänvisar jag till att riksåklagaren i sitt remissvar har bifogat yttranden just i dessa frågor av Ööveråklagarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, och ingen av dem säger ett ord om brister i fråga om tvångsmedlen, i fråga om möjligheterna på det processuella området. Jag har här i min hand en skrivelse från överåklagaren i Stockholm, där han för sin del säger, att ingenting i den förordning som föreslås föranleder någon erinran från hans sida. Man kan vidare säga att narkomanvårdskommittén bestämt hävdar, att bestämmelserna om processuella tvångsmedel är tillfredsställande när det gäller att bekämpa den illegala narkotikahanteringen. I - kommittén finns bevisligen också juridisk sakkunskap. I den ingår bl.a. polisintendenten Friberg, hovrättsrådet Elowson och hovrättsfiskal Rexed. Innan jag slutar vill jag gärna ge fru Heurlin rätt i att det ändå brister någonstans. Det leder mig till den slutsats som jag antydde i början, nämligen att lagstiftningen kan vara till fyllest men att lagtillämpningen inte är tillfredsställande. Därför har utskottet tilllagt de mycket betydelsefulla orden på s. 47 att det gäller att effektivisera tilllämpningen. Detta bygger på ett uttalande av socialministern på sidorna 108 och 109 i propositionen. Fru Heurlin hävdar säkerligen med all rätt, att det också inom narkotikapolisen finns krafter som gör gällande att de har för litet lagstöd. Med anledning därav vill jag till sist fästa uppmärksamheten på att Kungl. Maj:t i propositionen direkt har inbjudit sådana ansvariga krafter till en framställning om det som brister. Det är som om Kungl. Maj:t erbjuder en utvidgning av bekämpningsmöjligheterna, om man bara anmäler behov av sådant.